Fru talman! Det är spännande att Max Montalvo och Ny Demokrati börjar hänvisa till Björn Gillbergs bedömningar som ett sanningssägande när det gäller att bedöma effekterna av hastighetssänkningar. Jag välkomnar det sättet att inhämta information från aktiva miljöengagerade grupper. Men man kan inte för den skull lätt döma ut en väl underbyggd undersökning av naturvårdsverket, som entydigt visar på att den diskuterade sänkningen av hastigheterna har effekter när det gäller flera utsläpp på våra vägar. Jag välkomnar om ett miljöengagemang från Ny Demokratis sida tar sig den formen att kontakter tas runt om i samhället för att inhämta information. Fru talman! Det är entydigt underbyggt att sänkningen av hastigheterna har effekt på miljön. Det är lika tydligt att vi måste gå med på den lilla förändringen i vår livsstil, om vi skall kunna kräva av andra grupper runt om i världen att medverka till miljöförbättringar.
Fru talman! Det är klart att vi måste tänka på miljön. Men det viktiga är att alla fordon har någon slags rening. Det gäller även de riktigt gamla fordonen. Därför är det viktigt att alla fordon renas litet grand. Då blir det en större effekt. Det är att nypa i luften när man bara talar om hastigheter. Helheten är sådan att vi måste börja någonstans sakta. Folk måste förstå innebörden av åtgärderna och kostnaden måste vara låg. En liten katalysator kostar ca 1 500 kr. att tillverka. Vi måste införa den för alla bilar, i stället för att diskutera futtigheter som hastigheter.
Fru talman! Jag undrar om Max Montalvo kan svara på frågan om vilket som ger snabbaste effekt av de två åtgärderna, införande på alla fordon i Sverige av katalytisk rening eller omedelbar sänkning av hastigheterna? Jag tillhör dem som tycker att katalytisk rening skall införas på alla bilar. Men vi skall komma ihåg att det är en för bilägaren kostbar affär. Vilken åtgärd är mest ekonomisk i dag för bilföraren att vidta när det gäller att omedelbart sänka utsläppen? Är det att sänka hastigheten eller att vidta någon annan åtgärd?
Fru talman! Vi i Ny Demokrati tror helt på att det är bättre att satsa på katalysator från början. Vi tror inte på hastighetssänkningar. Folk följer dem ändå inte. Som politiker blir det bara ett slag i luften för att visa att man har gjort något. Det blir i alla fall inget resultat.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas motion T434 av mig och några medmotionärer. I den finns två yrkanden. I det första uppmanas regeringen att ändra vägtrafikkungörelsen så att det blir möjligt för länsstyrelsen att fatta beslut om nedsättning av hastighetsgränsen för längre sträckor och för hela områden. I det sammanhanget skall det naturligtvis bli möjligt att väga in miljöskäl. I det andra yrkandet uppmanas regeringen att ändra i vägtrafikkungörelsen så att det klart framgår att trafiksäkerhetsverket också skall väga in miljöhänsyn när hastighetsgränserna sätts. Liksom tidigare år har även i år dessa två att-satser blivit avstyrkta. Men jag ger mig inte. När det gäller den första att-satsen, som behandlar länsstyrelsens roll, begränsar utskottet, liksom förra året, motionen till att bara avse miljöfrågan. Det är fel. Det står inte så i motionen. Att-satsen handlar över huvud taget om länsstyrelsens roll att få sätta ner hastighetsgränserna, eller för den delen höja dem om det skulle behövas. Nu är det möjligt för länsstyrelsen och kommunerna att ha ett inflytande när det gäller kortare sträckor och inom mycket avgränsade områden. Det är inte tillräckligt, speciellt inte om hänsyn skall tas till miljöskälen. Då är det nödvändigt att kunna påverka större områden. Vi motionärer har dock insett att det inte är rimligt med en så stor frihet så att hela länet omfattas. I trafiksäkerhetsverkets nya förslag till hastighetsgränser talar man om kompletterande möjligheter att sänka hastigheten i 10 kilometersintervall med hjälp av lokala hastighetsgränser. Man talar också om möjligheten att höja hastighetsgränsen i vissa fall. Också mot bakgrund av detta förslag tycker jag att det är rimligt att vidga denna möjlighet för länsstyrelserna. Utskottet saknar helt motivering i betänkandet. Därutöver kan jag säga att jag begriper helt enkelt inte vad utskottet menar i den korta mening där motionen avstyrks. När det gäller den andra att-satsen, som handlar om att väga in miljöskäl när trafiksäkerhetsverket skall sätta hastighetsgränser, hänvisas liksom tidigare till 1988 års trafikpolitiska beslut. I det beslutet skall alltså miljöskäl tolkas in. Jag förmodar att trafiksäkerhetsverket tar hänsyn till miljön när hastighetsgränserna sätts. Det nya förslaget, som har kommit som följd av den tidigare regeringens uppdrag, talar om att sätta hastighetsgränserna till 50, 80 och 100 km/tim. Det är ett positivt förslag, och det utgör en förbättring för miljön. Men jag har förstått att det finns ett motstånd i trafiksäkerhetsverkets styrelse mot förslaget, vilket jag beklagar. Utskottet förutsätter att trafiksäkerhetsverket skall väga in miljöskäl. Jag förstår ändå inte motståndet från utskottets sida mot att vi klart och entydigt skall kunna föra in ett krav i vägtrafikkungörelsen att miljöskäl skall vägas in. Jag ställer mig därför bakom Bengt Hurtigs två yrkanden till stöd för motionen. I linje med önskan att väga in miljöskäl, är utskottets skrivning när det gäller trafiksäkerhetsverkets beslut 1989 att sänka hastighetsgränserna på vissa motorvägar i de omtalade storstadsregionerna och på västkusten olycklig och anmärkningsvärd. En motion från moderaterna där det föreslås att beslutet skall upphävas avstyrks. Samtidigt kan skrivningen inte bli tydligare än vad den är. Den utgör ett solklart tillstyrkande. I skrivningen föreslås att den sänkning som hittills har varit från 110 km/tim till 90, och som omfattar 60 mil motorväg av sammanlagt 550 mil 110-vägar, som inte bara är motorvägar, skall upphöra. Om jag minns rätt omfattar dessa vägar mer än hälften av det samlade trafikarbetet på dessa 110-vägar. Det gäller alltså mycket hårt trafikerade vägar. Man hänvisar då till att folk ändå kör för fort, och därför är det lika bra att anpassa sig till verkligheten. Men sanningen är att en sådan anpassning naturligtvis leder till ännu högre hastigheter och därmed också ännu högre utsläpp. Detta motsäger naturligtvis inte att man skall vidta åtgärder på fordonen. Det gäller samverkande önskemål, dels att hålla hastigheterna nere, dels att vidta åtgärder på fordonen. Frågan är om utskottet tänker fortsätta att föreslå att hastighetsgränserna skall anpassas till folks körvanor. Därmed dröjer det väl inte länge förrän det kommer förslag om att höja hastighetsgränserna till 130 kilometer i timmen på motorvägar. Jag menar att detta utgör en fullständigt felaktig signal till trafikanterna. Det är en signal som säger ja till höjda hastigheter i stället för att bli en signal som säger: ''Håll igen och ta det litet försiktigt! Det är bra för miljön, och det är bra för trafiksäkerheten.'' Experter på naturvårdsverket delar uppenbarligen inte utskottets uppfattning. De anser inte att den sänkta hastighetsgränsen är betydelselös ur miljösynpunkt. Väg och trafikinstitutet gör det inte heller. Om jag minns rätt hävdar man där att det blir en sänkning i storleksordningen 10 % av kväveoxidutsläppen på berörda avsnitt. Väg och trafikinstitutets huvudargument är att genom att bibehålla hastighetsgränsen 90 km/tim kommer antalet dödade och skadade i trafiken att bli färre. Antalet döda minskar med hela 29 % och antalet skadade med 17 % jämfört med en 110 km-väg. Det beror på att det rör sig om de hårdast trafikerade motorvägarna i Sverige. Avdelningschefen på trafiksäkerhetsverket säger att han instämmer i dessa trafiksäkerhetsargument. Men i en artikel i Dagens Nyheter står det att Motorsverige inte instämmer i dessa argument. Är det nödvändigt för utskottet att falla för den organiserade lobbyismen från Motorsverige? Tidigare i betänkandet har hänvisats till beslut om att trafikens miljöstörande effekter måste begränsas kraftigt. Mätningar sommaren 1989 visade på snarlika tal när det gäller antalet döda och skadade. Även om utskottet föreslår ett avslag, innebär beslutet att riksdagen ger en helt felaktig signal när det gäller hur man skall handskas med hastigheten på vägarna. Det är djupt olyckligt, och det är faktiskt anmärkningsvärt. Därför stöder jag Bengt Hurtigs yrkande om ett tillkännagivande om att det nu inte finns några skäl att ompröva den aktuella hastighetssänkningen.
Fru talman! Ledamot Ekholm säger att man inte kan höja hastigheterna, för då kommer man snart upp till 130 km/tim. Det är precis vad vi vill ha på motorvägarna. De är byggda för höga hastigheter, sedan är det upp till oss människor att hantera detta. Utvecklingen i samhället går åt detta håll. Det går inte att bromsa utvecklingen i samhället. Då gör man sig bara löjlig. Det gäller att försöka klara problemen.
Fru talman! Detta visar bara på Ny Demokratis inställning i frågan. Det är känt att Ny Demokrati inte bryr sig om miljön. Det viktigaste är att anpassa sig i ren och skär populism till vad folk tycker är lämpligt och praktiskt. Vi vet att det är svårt att hålla hastighetsgränserna. Det kan vi erkänna litet till mans. Men vi inser också att det är positivt att hålla sig till gränserna, dels av miljöskäl, dels av trafiksäkerhetsskäl. Det finns en hel serie fakta på området, och vi behöver ha statens vakande öga över oss i den här frågan. Vi har våra personliga svagheter på området. Därför tycker jag att det är angeläget att också av miljöskäl hålla hastighetsgränserna nere. Det blir angeläget så länge vi inte har de rena fordon som vi förmodligen kan få i framtiden -- kanske strax bortom år 2000.
Fru talman! Vi har redan talat om miljöskälen. Vi vill verkligen satsa på miljön när det gäller bilarna. Men då skall alla vara med. Då kan folk förstå situationen, och då blir det resultat. Det här har inte i samma utsträckning som har framförts här med hastigheten att göra. Det är mer eller mindre vidskepelse.
Fru talman! Det här bevisar vilken inställning Ny Demokrati har till denna fråga, dvs. när man använder sådana ord som vidskepelse. Jag rekommenderar företrädaren för Ny Demokrati att göra ett besök på naturvårdsverkets trafikavdelning och be att få litet fakta i frågan. Eller varför inte besöka Svenska naturskyddsföreningen? Det är faktiskt inte sant att sänkta hastigheter, precis som Lennart Daléus tidigare har sagt i debatten, inte har betydelse ur miljösynpunkt. Detta är inte fråga om något annat än att Ny Demokrati är ute och fiskar i grumligt vatten. Man utnyttjar den populism som finns i frågan. Det är djupt olyckligt både för miljön och för trafiksäkerheten.
Fru talman! Berndt Ekholm hävdar hela tiden att pekpinnarna skall styra. Det är precis vad vi i Ny Demokrati är tvärt emot. Det som är så illa med dessa hastighetsbegränsningar är att folk till slut struntar i alla regler.

Fru talman! Maten och de livsmedel som vi äter är naturligtvis till för att ge oss näring, och det är i första hand av det skälet som vi diskuterar livsmedelsproduktionen, både här hemma och i andra länder. Men i alltmer ökad utsträckning har man kommit att berättigat diskutera också livsmedelsproduktionens övriga aspekter, t.ex. de olika betingelser under vilka livsmedlen produceras, den information som konsumenten får och den bedömning som konsumenten kan göra av de olika livsmedlen. I det första fallet, som gäller djurhälsa, djurvård, miljöomsorg och liknande begrepp, ligger vi ju i Sverige mycket långt framme. Vi har en effektiv veterinärkontroll och en god lagstiftning när det gäller hanteringen av livsmedelsproduktionens miljöeffekter. Man kan säga att svenska livsmedel som en konsekvens av detta har en mycket hög kvalitet när det gäller näringsinnehåll och mycket annat, men det gäller också beträffande de omständigheter under vilka de produceras. Detta kan samtidigt sägas vara en konkurrensnackdel. Jag vill inte påstå att man i andra länder slarvar med den här omsorgen, men man har där inte samma rigorösa kontroll och system som vi har på många områden. Jag tycker inte att man skall dra sig för att säga att våra produkter mot den här bakgrunden har ett kvalitativt övertag. Jag skulle vilja gå ännu längre och säga att vi även på en etisk värderingsskala har en livsmedelsproduktion som har mycket goda förutsättningar att hävda sig mot omvärlden. Jag tror också, fru talman, att vi i Sverige har goda förutsättningar att ge information till konsumenterna om innehållet på annan väg än via priserna. Men här finns det å andra sidan stora brister när det gäller märkning både av de svenska livsmedlen och av de utländska livsmedel som importeras till Sverige. Jag tror att det skulle vara nödvändigt och rent av attraktivt för konsumenten att få information om var och kanske också under vilka betingelser som de olika livsmedlen har producerats. Det här är inte alltid lika lätt att avslöja som ett påstående från expediten i en fruktaffär om att de apelsiner som ligger i lådan är producerade i Sverige. Andra och mera subtila avslöjanden bör kunna göras med hjälp av en riktig märkning av livsmedlen. Det är det här, fru talman, som tas upp i den reservation som Lennart Brunander har fogat till jordbruksutskottets betänkande, frågor som gäller sättet att se på svenska och importerade livsmedel. Här betonas också de stora förändringar som förestår i produktionen av livsmedel, inte minst med utnyttjande av den moderna biotekniken, särskilt gentekniken, vars påverkan på livsmedel är mycket svår att avslöja och bedöma. Det krävs nya initiativ för att vi skall få möjligheter att bedöma och avslöja livsmedel som är producerade med nya metoder och med ny teknik. Fru talman! Vi i centern står naturligtvis helt tydligt bakom den reservation som Lennart Brunander har avgivit i jordbruksutskottet, men jag avser inte nu att yrka bifall till den. Jag vill ändå med detta inlägg klargöra att de resonemang som förs i reservationen om den omsorg som bör iakttas i de svenska produktionsmetoderna är viktiga för oss. Vi bör också visa förmåga att överföra de kraven på producenter som levererar livsmedel till Sverige. Den information som vi ger konsumenten bör bli vida bättre än i dag, även när det gäller information om ursprungsland och det sätt på vilket livsmedlen där har producerats.

Fru talman! I januari i år väcktes i riksdagen från olika partier ett antal motioner där olika aspekter av den mycket viktiga frågan om livsmedelskontroll tas upp. Dessa motioner har behandlats i det betänkande från jordbruksutskottet som vi nu diskuterar. Vi har i Sverige en mycket hög standard när det gäller kontrollen av livsmedel, en standard som har byggts upp genom en lång rad av år. Jag tror att vi alla har anledning att känna oss stolta över och värna denna höga standard. Men vi blir också alltmer medvetna om att den höga standard som vi har när det gäller livsmedelskontroll kanske ibland har fått en slagsida åt att vara koncentrerad på vissa hygieniska aspekter och åt att vara så uppbyggd att den i mycket gynnar storskalighet men inte tar hänsyn till behoven av att också ha en småskalig livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling. Även närheten till produktionen kan vara en kvalitet som är värd att bevara. Vi har t.ex. ett regelverk som kräver omfattande ombyggnationer eller ställer höga krav på storlek, toaletter och omklädningsrum för personal när det gäller lokaler som skall användas för livsmedelshantering. Vi har mycket höga avgifter för våra myndigheters verksamhet med livsmedelskontroll. I en tämligen småskalig slakteriverksamhet kan t.ex. livsmedelsverkets avgifter för köttbesiktning uppgå till flera hundratusen kronor per år. Var och en kan förstå att sådana kostnader kan bli nästan orimliga att bära för ett litet företag. Det finns alltså all anledning att fundera över om vi kan ge vår livsmedelskontroll en sådan inriktning att den i högre grad bidrar till att gynna också den småskaliga produktionen, utan att för den skull ge avkall på viktiga krav på hygien och redlighet inom livsmedelshanteringen. Det finns också andra aspekter som är oerhört viktiga i den tid som vi nu lever i, med en ökad internationalisering på många områden. Jag tänker särskilt på det problemområde som här tidigare har berörts: Hur skall vi kunna hävda vår höga kvalitet, när vi samtidigt kommer i en situation där vi alltmer öppnar våra gränser för import? Vi måste hitta sätt att förena denna öppenhet med möjligheter att bevara det som konsumentrörelse och miljörörelse i Sverige faktiskt har drivit fram i form av krav på livsmedelsstandard. Låt mig t.ex. peka på det förhållandet att vi i Sverige inte accepterar bestrålade livsmedel. Man har inte några tydliga vetenskapliga bevis för att bestrålning skulle i någon mening vara sämre för livsmedlen, men det finns en oro och en olust från konsumenternas sida inför att livsmedlen behandlas på ett sådant sätt att det blir omöjligt att med sina egna ögon eller på annat sätt identifiera om produkten är ny eller gammal. Bestrålningen sätter naturliga processer ur spel, och konsumenterna har känt oro inför detta. Det har därför drivits fram en svensk lagstiftning som inte accepterar bestrålning. Vi skall hellre satsa på en livsmedelsproduktion som ligger så nära konsumenterna att man inte behöver den här typen av konserveringsmetoder. Vi skall satsa på färskhet och närhet till produktionen. Men när vi öppnar våra gränser i syfte att kunna öka exporten av högkvalitativa produkter från vårt jordbruk och samtidigt kunna ta emot en ökad import, då blir det svårt för oss att upprätthålla dessa krav. Många av de här motionerna är skrivna mot denna bakgrund, och man begär där att riksdagen och regeringen skall ta oron på allvar och se till att dessa krav drivs hårt i internationella förhandlingar. Preliminärt har ett EES-avtal slutits, och det skall sedan godkännas av riksdagen. Exakt vad detta avtal innebär, t.ex. på det här området, har vi ju ännu inte klart för oss. Därför har vi från vänsterpartiets sida sagt att det enda rimliga vi nu kan göra är att vänta tills vi har fått reda på vad detta avtal innehåller och sedan, när frågan återkommer till riksdagen under våren, på nytt ta upp de här kraven. Jag kan tillägga att vi naturligtvis tycker att det är beklagligt att hela den här processen med EES avtalet har varit så litet offentlig och så litet möjlig att ta del av för oss riksdagsledamöter, för allmänheten, för olika miljögrupper och konsumentgrupper. Vi hamnar nu i en situation som innebär att man på mycket kort tid skall försöka sätta sig in i en oerhört omfattande materia. Det talas ju om en proposition som kan belöpa sig på mer än 1 000 s. -- och som vi sedan på kort tid skall hantera här i riksdagen. Men vi har ändå tyckt att det enda rimliga är att återkomma i dessa frågor beträffande importkontrollen när riksdagen skall behandla EES-avtalet. Vi har naturligtvis kvar vår höga ambition på det här området. En fråga av annan typ som tas upp i det här betänkandet och som har rönt mycket stort intresse i massmedia gäller pastörisering av mjölk. Det är också en fråga som hänger ihop med möjligheten till småskalig livsmedelsförädling. Vår uppfattning i vänsterpartiet är att just pastörisering av mjölk på ett olyckligt sätt har fått bli en symbolfråga för möjligheterna till småskalig förädling. Vi vill med bestämdhet hävda att pastörisering av mjölk är en av de stora livsmedelskontrollerande reformerna. Den innebar faktiskt mycket för folkhälsan när den infördes. Det är något av en illusion att tro att vi i dag skulle ha nått en mjölkproduktion av så hög hygienisk standard att det inte längre finns risk för att man via opastöriserad mjölk kan sprida olika typer av sjukdomar. Vi handmjölkar inte längre; vi har fina, avancerade system för mjölkning. Men var och en som någon gång har besökt en ladugård kan ju konstatera att oavsett hur skickliga lantbrukarna är, oavsett hur mycket tid och energi man lägger ned på detta med hygienen, så är det alldeles omöjligt att till hundra procent undvika risken för att opastöriserad mjölk kan vara bärare av olika typer av smitta. Det handlar nu inte bara om tbc, som kanske är den sjukdom som vi mest tänker på. Det handlar också om sådana saker som campylobacter. I andra sammanhang, t.ex. när det gäller kycklingproduktion, har vi haft mycket diskussion om hur viktigt det är att undvika campylobacter. Ändå kan man nu se att det finns en tendens att tycka att pastörisering av mjölk inte behövs, fastän riskerna med sådan hantering när det gäller campylobacter förmodligen är större än vid kycklingproduktionen. Vi tror också att många andra hinder för den småskaliga livsmedelsproduktionen är större än kravet att mjölken skall pastöriseras. Det finns ju ändå tämligen småskaliga pastöriseringssystem, som man skulle kunna använda i större utsträckning än vad man gör nu. Sådana saker som kraven på livsmedelslokaler, avgifterna för köttbesiktning, den monopoliserade förädlingsindustrin -- det är en typ av problem som vi från vänsterpartiets sida tror är större än just detta med pastöriseringen av mjölk. Därför har vi tyckt att det är olyckligt att jordbruksutskottet, när man nu begär en översyn av regelverket för att underlätta småskalig förädling, gör det så helt utifrån pastöriseringsperspektivet och underlåter att i detta uppdrag ta in de här andra viktiga aspekterna. Nu är detta en fråga med många bottnar, för det handlar inte bara om själva sakfrågan -- pastörisering av mjölk. Det handlar också om en stor, tung statlig myndighets förmåga att sätta sig på människor, trycka ned dem, köra över folk på ett sätt som vi i vänsterpartiet tycker är i alla avseenden mycket dålig reklam för samhället och samhällets förhållningssätt gentemot medborgarna. Om livsmedelsverket med litet större finess, litet större lyhördhet och smidighet, hade hanterat den här frågan, så hade vi förmodligen aldrig behövt ta ett så stort steg som att begära en översyn av regelverket. Det hade säkert varit möjligt att inom befintligt regelverk tillgodose det behov som kan finnas av att köpa opastöriserad mjölk -- under acceptabla former.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

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande JoU4. Debatten kring livsmedel och livsmedelskontroll pågår årligen, och ofta används också övertoner. Producenterna av såväl råvaror som färdiga livsmedel utsätts ofta för närgången uppmärksamhet och ibland för rent osaklig kritik. Frågorna är emellertid mycket viktiga. Det gäller folkhälsofrågor, det gäller förtroende och ansvar. Svensk livsmedelsproduktion står sig dock gott vid jämförelser med omvärlden. Produktionen sker i goda miljöer, och kvaliteten på produkterna är hög. I detta betänkande tas frågan om pastörisering av mjölk, som länge diskuterats, upp till behandling. Utskottet framhåller det angelägna i att stränga livsmedelshygieniska krav upprätthålls för all produktion av livsmedel. Då det gäller den under senare år intensiva debatten kring huruvida pastörisering av mjölk är nödvändig eller inte, föreslår jordbruksutskottet att det görs en förutsättningslös översyn av bestämmelserna om pastörisering av mjölk, och andra livsmedelshygieniska bestämmelser. Detta kan ha betydelse även för den småskaliga livsmedelsproduktionen och teknikutvecklingen på detta område. Dock kan man på goda grunder anta att en utvärdering av dessa viktiga frågor inte kommer att leda till sådana förändringar att höga hygien och kvalitetskrav skulle eftersättas. Samhällets ansvar ur folkhälsosynpunkt är självklart i sammanhanget. Konsumentens förtroende för svenskproducerade livsmedel måste upprätthållas. Man kan också utgå från att alla producenter av såväl råvaror som färdiga förädlade livsmedel ställs inför samma höga krav. Detta är självklart om rättvisa och konkurrens på lika villkor skall kunna upprätthållas. Då det gäller frågorna om importkontroll av livsmedel, kraven på produktionsmetoder m.m., har utskottet haft att behandla ett antal motionsyrkanden. 1990 hade utskottet anledning att ta ställning till bl.a. ett antal motioner som syftade till importförbud för trädgårdsprodukter och andra livsmedel som producerats med metoder som inte är tillåtna i Sverige. I sin motivering redovisade utskottet relativt utförligt vissa bakgrundsuppgifter om importkontrollen, reglerna för användning av bekämpningsmedel, aktuella bestämmelser om handelshinder i GATT-avtalet m.m. Utskottet gjorde även en analys av de definitionsproblem som måste lösas vid en sådan jämförelse mellan svenska och utländska produktionsmetoder som förutsattes i de då aktuella motionerna. Sammanfattningsvis konstataterade utskottet att ensidiga åtgärder från Sveriges sida skulle allvarligt försvåra ett fortsatt svenskt deltagande i arbetet med att uppnå internationella samförståndslösningar på detta område. Åtgärderna är heller inte förenliga med Sveriges åtaganden enligt GATT-avtalet och strider dessutom mot den särskilda GATT Överenskommelsen innebar att tullar och icketariffiära handelshinder för jordbruksprodukter inte skulle höjas eller utvidgas till att omfatta nya produktområden. Mot den bakgrunden var det enligt utskottets mening inte realistiskt att nu införa en lång rad nya handelshinder. Eventuella motåtgärder från övriga handelsnationer skulle då kunna försvåra de svenska exportmöjligheterna, vilka också är mycket viktiga för framtiden. Som framgick av utskottets problemanalys krävs dessutom preciseringar i fråga om en lång rad olika produkter för att innebörden av det man talat om -- samma krav på all livsmedelsproduktion hos exportländerna -- skall kunna klargöras. Vad utskottet då anförde äger givetvis fortfarande sin giltighet.

Avtalet innebär att Sverige förbinder sig att tillämpa relevanta delar av EGs gemensamma regelverk, däribland Romfördragets artiklar om förbud mot olika typer av handelshinder. Detta är framför allt av betydelse för handeln med sådana jordbruksprodukter som definieras som varor. I samband med EES-avtalet har Sverige dessutom ingått ett bilateralt handelsavtal med EG om vissa jordbruksprodukter. Det bilaterala avtalet innefattar i huvudsak kvoter, i båda riktningarna, för kött, ost, frukt, frysta grönsaker och vodka. Inom kvoterna skall full frihandel gälla. Parterna har genom en utvecklingsklausul också uttalat sin föresats att gå vidare i liberaliserande riktning. Härutöver innehåller EES-avtalet gemensamma regler på det veterinära och fytosanitära området. Detta innebär att riksdagen knappast kan bifalla motioner om ytterligare importrestriktioner för livsmedel utan att samtidigt göra förbehåll om omförhandling av EES-avtalet och det bilaterala avtalet. Var och en förstår vilka problem som därmed skulle skapas. Fru talman! Självfallet skall vi från svensk sida inför och inom den kommande gemenskapen arbeta för regler som vi i Sverige anser vara välmotiverade och rättvisa. Vad särskilt beträffar bekämpningsmedelsanvändningen framhålls att den svenska livsmedelskontrollen av konsumenthälsoskäl ställer samma krav på importerade livsmedel som på livsmedel producerade inom landet. Gränsvärdena sätts därför med betryggande marginal. När det gäller bekämpningsmedel som av konsumenthälsoskäl har förbjudits av kemikalieinspektionen tolereras inte någon som helst förekomst av restsubstanser. Hos livsmedelsverket pågår en översyn av gränsvärdeslistan som syftar till harmonisering med de regler som gäller inom EG. I vissa fall är de svenska reglerna strängare och i andra fall är de mildare. Man har också i många fall tagit hänsyn till bl.a. livsmedlets karaktär, dvs. om livsmedlet är av sådan art att konsumtionen rimligtvis är begränsad. Då anser man att undantag kan göras och högre gränsvärden kan tolereras. Detta gäller alltså produkter som över huvud taget inte kan produceras inom landet. Märkning av livsmedel är i dagens läge fullt möjlig att göra. Vi har fattat beslut om att ursprungsland skall anges på förpackade livsmedel. Det står varje producent och försäljare fritt att skylta upp om en produkt är producerad i Sverige eller annorstädes, även om den inte är förpackad. En ändring i livsmedelslagen så att krav ställs på märkning med ursprungsland för den största ingående råvarumängden i en livsmedelsprodukt skulle innebära att Sverige inför märkningskrav som saknar motsvarighet i andra länder. Om man skulle göra detta finns anledning att räkna med att detta skulle betecknas som tekniska handelshinder och därmed vara oförenligt med Sveriges åtaganden på det internationella handelsområdet. Fru talman! Jag vill än en gång yrka bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande JoU4.
Fru talman! Det finns en grundläggande fråga som Ingvar Eriksson nogsamt undviker att åtminstone medvetet förhålla sig till. Vad är egentligen syftet med produktion och handelsutbyte mellan länder? Är det ett självändamål, eller är syftet att tillfredsställa angelägna behov hos människor? Det självklara svaret är naturligtvis det senare. Den självklara konsekvensen borde då vara att man utgår från hur människor formulerar sina behov och vilka krav de ställer på dessa produkter. Det är fullkomligt förödande med det resonemang som Ingvar Eriksson för. Den frihet som moderaterna talar så mycket om innebär uppenbarligen inte konsumenternas frihet att få välja mellan varor av hög kvalitet, utan producenternas frihet att få sälja på sina egna villkor. Hur skulle det gå om man i alla länder på olika områden förde samma resonemang: Vi kan inte ställa några krav på Volvobilar när det gäller miljöprestanda och energiförbrukning, eftersom vi då kanske inte får exportera det ena eller det andra till Sverige. Skulle man föra ett sådant resonemang leder detta till att det helt och hållet blir producenterna som bestämmer villkoren på marknaden, och det är helt förödande. Vi måste naturligtvis på olika områden hävda de höga krav vi ställer på olika typer av produktion. Internationella regelverk är inte en gång för alla givna. De är föränderliga, men i vilken grad de kan förändras är beroende av hur aktivt olika länders förhandlare arbetar med olika problem. Om Sveriges grundinställning är att vi skall ge efter eftersom andra redan har bestämt, kommer vi inte att få gehör för våra höga krav. Men om vi tvärtom aktivt i förhandlingarna lägger fram våra krav, ökar chanserna för att vi kan få igenom dem med stöd av de rörelser inom andra länder där man ställer samma krav. Det är ju inte bara vi i Sverige som ställer krav på livsmedel. Det gör också människor i andra länder, och vi behöver stödja dem. Jag kan också konstatera att det här liksom på så många andra områden är en avsevärd skillnad mellan regeringspartierna. Jag förstår inte riktigt hur centerpartisterna och moderaterna kan jämka ihop sina uppfattningar på det här området.
Fru talman! Jag uppfattar att Annika Åhnberg, som normalt har god uppfattningsförmåga, har lyssnat mycket dåligt på vad jag har sagt. Det är inte producenterna som styr. Moderata samlingspartiet om något parti har framhållit vikten av att marknaden skall ha sin betydelse. Det är konsumenterna som har ett oerhört stort inflytande på marknaden. Konsumenterna har möjlighet att styra hur kvaliteten skall vara genom att ställa mycket höga krav. Det är de kraven som vi är beredda att arbeta för i den gemenskap som vi är på väg in i. Det gäller ju att vara med och påverka och inte som vänsterpartiet ställa sig vid sidan av denna gemenskap och bekämpa ambitionen att komma in i EG. Annika Åhnberg har under senare tid haft en något annorlunda inställning till EG-anslutningen än sitt parti i övrigt. Det är kanske på väg en tillnyktring även i detta parti när det gäller betydelsen av att skapa förutsättningar för svenska konsumenter att få ökad valfrihet och även konkret medverka i arbetet i den nya gemenskapen. Jag menar att Annika Åhnberg lämnar detta åt sidan och försöker att föra en debatt där hon anklagar regeringspartierna för att enbart stå på producenternas sida. Jag har i mitt anförande mycket klart framhållit vikten av att ta samhälleligt ansvar när det gäller de hälsofrågor som det här är fråga om och ansvar för att det sker en kontroll som är likvärdig för alla producenter och vidareförädlare. Därigenom undandrar vi inte konsumenterna möjlighet att påverka utvecklingen. Det är faktiskt tvärtom.
Fru talman! När det gäller EG-aspekterna är det min bestämda uppfattning att en tillnyktring framför allt behövs i de partier som sagt ett förbehållslöst ja till EG och som glorifierar vad medlemskapet skall innebära. De verkar ha en mycket liten insikt -- och det har Ingvar Eriksson också gett uttryck för -- om de stora problem detta faktiskt kommer att innebära för Sverige. Det kommer att krävas oerhörda ansträngningar bl.a. av riksdagen för att finna konstruktiva lösningar på olika områden så att vi kan behålla våra höga ambitioner och helst också få gehör för dem hos de andra EG-länderna. När Ingvar Eriksson talar om marknaden låter det som hämtat ur någon sorts moderat sagobok där marknaden är något högre gott väsen som ser till allas bästa, men så är det definitivt inte. Bland parterna på marknaden är konsumenterna den svagare partnern. Det trodde jag inte rådde någon tvekan. T.o.m. moderata samlingspartiet borde inse att det är så. Det är därför man behöver lagar och regelverk som konsumenterna kan stödja sig på när de ställer sina krav. Jag håller med Ingvar Eriksson när han säger att jordbruksutskottet i ett tidigare betänkande har redovisat hur oerhört problematiskt det kan vara att i praktiken omsätta den allmänna principen att vi skall ställa samma krav på importerade som inhemska livsmedel. Det riktiga sättet att hantera detta borde vara att noggrant försöka sätta sig in i problemet och finna de konstruktiva lösningarna och se hur man kan genomföra detta på olika plan. Man skall inte säga: Det här är så svårt att vi struntar i alltihop.
Fru talman! Vi har aldrig sagt att det hela är så svårt att vi skall strunta i det. Vi har framför allt talat om vikten av att man från Sverige är med och påverkar. Jag ser jordbruksutskottets beslut om att en förbehållslös utredning skall göras om vissa saker som ett led i strävan att skaffa kunskap och ett beslutsunderlag som är relevant med hänsyn tagen till folkhälsoaspekterna, förtroendet och ansvaret på livsmedelsområdet. Annika Åhnberg tar upp EG-frågan och beskyller moderata samlingspartiet för att förbehållslöst arbeta för att Sverige skall komma in i EG. Hon säger att vi har liten insikt om vad det gäller. Det är en grov anklagelse. Vi har aldrig förnekat att det finns problem med att gå in i EG. Men alternativet att stå utanför EG är ett mycket dåligt alternativ. Då får man stå utanför och titta på och ändå vara beroende av vad man inom EG beslutar och gör. Men vi kommer inte få samma chans att påverka processen inom EG i riktning mot det vi tycker är bra och relevant, och det gäller även inom livsmedelsområdet.
Fru talman! Jag tror att debatten här i dag egentligen inte för så mycket längre. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt första inlägg: När EES avtalet kommer till riksdagen för behandling kommer livsmedelskontrollen vad gäller importerade livsmedel att vara en av de viktiga frågor som vi från vänsterpartiet kommer att lyfta fram och försöka hitta konstruktiva lösningar på. Vi menar att det är oerhört viktigt att vi kan behålla de höga kraven och att vi kan inspirera andra länder att ge stöd för konsumentrörelser och miljörörelser där, så att vi över hela Europa kan få en utveckling i riktning mot hög livsmedelskvalitet och god kontroll för konsumenternas bästa.
Fru talman! Regeringen har ingen annan uppfattning än att vi skall fortsätta att arbeta för höga krav inom livsmedelsområdet. Det gäller att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan producenter och konsumenter. Det är för oss också mycket viktigt att de erfarenheter och de vinningar som vi gjort på detta område i Sverige även framöver skall kunna fortsätta att utvecklas. Vi har all anledning att också söka påverka andra länder att arbeta i samma riktning. Redan i dag finns en debatt om livsmedelskvalitet och trygghetsfrågor även när det gäller livsmedel utanför Sveriges gränser. Regeringen är således beredd att fortsätta att arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för livsmedel som är producerade i landet men också för att kontrollera de livsmedel som kommer hit. Det är inte fråga om att komma till rätta med några brister, utan det är fråga om att ta hänsyn och att jobba för att skapa förtroende. Ingen skall tro att vi kan isolera oss i framtiden och stå vid sidan av. Vi måste i stället vara med och påverka och göra det som är möjligt för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för svensk livsmedelsproduktion och för svenska konsumenter.
Fru talman! Det var vackra ord från Ingvar Eriksson. Jag kan lova att vi från vänsterpartiets sida nogsamt kommer att följa upp och se i vilken mån de också omsätts i handling från regeringens sida.

Fru talman! Vi skall nu behandla ett betänkande från näringsutskottet rörande ändrad träfiberprövning. föreslås att kravet på tillstånd för användande av träfiberråvara i skogsindustriella anläggningar skall upphävas helt. Lagen föreslås däremot även fortsättningsvis avse prövning av användning av såg och kutterspån för eldningsändamål. Detta görs med syfte att motverka råvarubrist inom träskiveindustrin. Energiverken har fått en konkurrensmässig fördel när det gäller råvaror på grund av de gynnsamma energipolitiska besluten avseende koldioxidskatten. Ett stort antal motioner har väckts dels utifrån propositionen, dels under allmänna motionstiden åren 1990 och 1991. I de flesta motioner finns kravet att lagen skall upphävas. Herr talman! Behandlingen av detta betänkande bordlades av vårriksdagen i avvaktan på biobränslekommitténs förslag. Men det verkar dröja och lär inte komma förrän våren 1992. Vad resultatet kommer att bli vet vi inte i dag, och det kan förstås bli ännu gynnsammare regler för bränsleanvändning av råvara. I så fall kommer situationen ytterligare att förvärras för svensk skivindustri. De energipolitiska styrmedlen för att främja biobränsleanvändningen medför att fastbränsleanläggningarna får en oerhört stark betalningsförmåga. Vi är övertygade om att om det inte finns ett skyddsnät kommer svensk skivindustri att slås ut. Det är också enmansutredaren Ingemar Öhrns uppfattning. NUTEK har även berört den här situationen i sin senaste utredning. I dag har svensk skivindustri en stor regionalpolitisk betydelse. Den sysselsätter ca 2 000 människor på 15 mycket sysselsättningssvaga små orter. I dag finns kunnande, och det finns teknik att utveckla nya träfibermaterial inom den här branschen. Dessa träfibermaterial kommer säkert att ha stor betydelse när det gäller att ersätta andra miljöfarliga material. Enligt en utredning som har gjorts av NUTEK har svensk skivindustri en framtid om den bara får internationellt konkurrenskraftiga priser och riskkapital för investeringar. Man menar att vi måste ha samma konkurrenssituation för råvaran i svensk industri som industrin i andra länder. Den majoritet som nu finns för att träfiberlagen skall upphöra helt har gjort bedömningen att det kommer att bli omställningsproblem och har därmed föreslagit att lagen som helhet inte skall upphöra att gälla före den 1 juli 1993. Det är glädjande att man har kommit till den insikten. Den nu gällande majoriteten i utskottet inser nu att konkurrenssituationen är sådan att man har lagt på ytterligare ett halvår. Som socialdemokrater känner vi ett stort ansvar för den här industrin och för regionalpolitiken. Vi anser därför att tiden är för kort och att lagen, när det gäller användning av spån, tills vidare skall finnas kvar. Därför har vi i en reservation tillstyrkt förslaget i propositionen, som innebär att skogsindustrins råvaruanvändning helt avregleras. När det gäller användning av spån för eldningsändamål anser vi att lagen måste finnas kvar tills vidare. Herr talman!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

Herr talman! Frågan om hur man skall garantera skivindustrins råvarutillgång och därmed hjälpa till att trygga sysselsättningen i glesbygd -- i Norrlands inland och i Mellansverige -- har blötts och stötts i många år. När frågan har närmat sig kammaren och en slutgiltig lösning har man i princip alltid backat ur, eftersom intressemarkeringar och påtryckningar från olika håll har varit alltför starka. Man har inte heller riktigt trott på de lösningar som har föreslagits. Det handlar om en konflikt, som Leif Marklund sade, mellan användning av spån som bränsle i värmeanläggningar och spån som råvara i skivindustrin, för att ta ett konkret exempel. Jag menar att den här konflikten troligen är en skenkonflikt. Det är tveksamt om den existerar över huvud taget. Man reagerar på befarade prishöjningar, som skulle uppstå på grund av att man inte lägger omotiverade skatter eller avgifter på biobränsle. Vi vet inte om det kommer att bli så. Vi vet inte hur marknaden kommer att reagera. De flesta utredare som har sysslat med denna fråga säger att det är riktigt att avreglera. Leif Marklund sade också att det är riktigt att avreglera, men han föreslog ändå en reglering som inte är tidsbegränsad. Majoriteten i utskottet föreslår en tidsbegränsad reglering. Jag kommer att föreslå en tidsbegränsad reglering i enlighet med det bästa förslag som har framkommit. Ingemar Öhrn i hans utredning. Hans förslag gick ut på att man skall ha beredskap för att ge skivindustrin en omställningsperiod, om det skulle visa sig att de energipolitiska besluten ger upphov till drastiska prishöjningar. Om en sådan prispåvekan inte sker skall man inte ge några kompensationer. Det är ett bra och smidigt system. Jag uttrycker i min meningsyttring att ett förslag med denna inriktning, tidsbegränsat till maximalt 5 år, skall genomföras. Det har sagts att ett sådant förslag möjligtvis skulle komma att strida mot EG-kommissionens direktiv. Man är inte säker, men man tar det säkra före det osäkra. Som i så många andra fall när det gäller Sveriges närmande till EG står man som kusinen från landet med mössan i hand, bockar och är till lags. Jag tycker att det är ett helt felaktigt sätt att närma sig Europa. Det är fel sätt att reagera på. Vi har ett bra förslag som har tagits fram av en utredare. Vi bör använda detta, och vi bör göra det så länge det är befogat, dvs. maximalt 5 år. Det skulle passa ganska väl med inslussningsperioden för ett svenskt EG-medlemskap. Jag sade tidigare att det är en felsyn att tro att det finns en verklig konflikt, och jag skall precisera mig på den punkten. Jag menar att det är en felsyn att tro att spånskiveindustrins problem beror på energipolitiken och att de orsakas av höjda priser till följd av att man får konkurrens om den råvara som kan användas som bränsle. Leif Marklund hänvisade till NUTEKs utredning. Den finns ganska utförligt refererad i betänkandet. Där talar man om att den svenska skivindustrin har haft en negativ utveckling under 10 till 15 år. Det är således inget som har uppstått under det senaste året. Man har förlorat i volym och marknadsandelar, och man har dålig lönsamhet. Det här är problem som delvis har dolts av högkonjunkturen. Det har inte funnits några incitament till nyinvesteringar och nytänkande. Man har inte tagit fram nya produkter och gjort investeringar i ny teknik. NUTEK visar att det finns ett investeringsbehov på 1,5 miljarder. Det behövs nytt riskkapital för att få i gång detta. Det rör sig om brister i branschen, misstag som branschen har gjort eller medvetna underlåtelser, eftersom man under högkonjunkturen ändå har kunnat tjäna ganska mycket pengar. Jag tycker inte att det är motiverat att uppmuntra den här typen av underlåtelser från branschen ytterligare. Om det visar sig att den nya ekonomiska politiken får konsekvenser och drastiskt pressar upp priserna, är Ingemar Öhrns förslag det bästa. Jag yrkar därför i enlighet med min meningsyttring att regeringen skall få i uppdrag att ta fram ett sådant förslag att all reglering på området skall upphävas den 1 april 1992. Regeringen har visat sig kunna agera snabbt på andra områden, och man bör kunna komma med ett förslag fram till april. Om mitt yrkande faller, kommer jag och vänsterpartigruppen att rösta för majoritetsförslaget.
Herr talman! Det är inte utan förvåning man hör hur Rolf L Nilson spelar hasard med de anställda inom svensk skivindustri. Han bygger sitt ställningstagande på en massa troende och ifrågasätter både NUTEKs utredning och Ingemar Öhrns utredning när det gäller den roll energin spelar och den betydelse vårt fina beskattningssystem för energiråvara som används för eldningsändamål har för näringens konkurrenssituation och för svensk skivindustris vara eller icke vara. Rolf L Nilson berörde inte NUTEKs skrivning, utan han nöjde sig med att tala om investeringar och menade att det förekom en mycket nonchalant hantering av detta under högkonjunkturen, och det kan så vara. I NUTEKs rapport står att energibeskattningarna i samband med Sveriges inträde i EG torde sammanföras med de internationella energibeskattningarna och att vår skivindustri då konkurrensmässigt kommer att hamna i en bättre position. De investeringar man talar om bör komma till stånd, eftersom vi har ett bra kunnande och en bra teknik i vår skivindustri. Jag tycker faktiskt att det är ganska förvånande att höra hur nonchalant Rolf L Nilson är i fråga om detta. Ingemar Öhrns förslag om ett restitutionssystem faller naturligtvis redan i dag när det gäller våra subventioner till konkurrensutsatta varor i utlandet. Om vi börjar subventionera med direkta pengar kommer vi genast att få ett brev från EG. Här gäller det naturligtvis att balansera råvarupriset, och av den anledningen föreslår vi att man tills vidare behåller lagen för spån.
Herr talman! Ert förslag, Leif Marklund, är ju också ett förslag som snedvrider konkurrensen, och det innebär i realiteten en subvention av spånpriset. Det är en subvention som inte är tidsbegränsad utan som ni menar skall gälla för i princip all framtid. Ni kan avskaffa den, men ni sätter ingen tidsgräns på den. Jag säger: subvention som subvention. Det vi skall välja att subventionera är den bästa tekniken, den som är minst skadlig, den som får mest positiva effekter när det gäller att driva fram de nödvändiga omstruktureringarna, de nödvändiga investeringarna och den nödvändiga satsningen på ny teknik. Jag tror inte att man spontant får nysatsningar om man håller träskiveindustrin under armarna ett antal år framöver. De goda åren på 80-talet visade att viljan att satsa nytt var mycket liten. Man skall dessutom inte misstänkliggöra satsningen på biobränslen. Vi skall inte driva en sådan politik när det gäller energibeskattning som verkar vara på gång, som har starkt stöd i betydelsefulla grupper i samhället och som kommer att missgynna biobränslen, dra ned energibeskattningen och åter uppmuntra till energislöseri. Det finns sådana utredningsförslag, och man kallar detta en konkurrensneutral energibeskattning. Vi menar att denna energibeskattning är dålig för miljön.
Herr talman! I dag finns tre hinder för svensk skivindustri. Det första är råvarupriserna. Det andra är att man inte har tillräckligt kapital för investeringar och att man inte heller har haft tillräckligt kapital för investeringar under högkonjunkturen. Det tredje hindret rör problemet med dumpning ute i Europa. Svensk skivindustri måste dessutom i dag konkurrera om råvaran med en sektor vars val av råvara styrs genom indirekta subventioner i skattesystemet och genom energipolitiska styrmedel. Jag vill då påstå att vi måste känna ansvar. Rolf L Nilson försöker här i kammaren göra gällande ett antal felaktiga påståenden. Vi har skrivit att regleringen i fråga skall gälla ''tills vidare''. Den dag vi internationellt sett får en konkurrensneutralitet vad gäller den här råvaran är vi beredda att avskaffa regleringen för spån och kutterspån.

Herr talman! Arbetet med frågan om träfiberlagen har blivit en ganska lång process i näringsutskottet. Under flera år har vi från de borgerliga partierna begärt att lagen skall avskaffas. Förutvarande regering var först direkt motståndare till detta men blev alltmer osäker under det senaste året. Regeringen tillsatte en utredning om lagen om träfiberråvara med syfte att en avreglering, eller i varje fall förenklingar, skulle genomföras. Denna utredning -- eller översyn -- är slutförd och har remissbehandlats. Utredaren anser att den del av lagen som avser prövning inom det skogsindustriella området inte har spelat någon roll för balansen på virkesmarknaden. Att den delen av lagen avskaffas direkt är vi i utskottet överens om. Den delen kan vi alltså inte behöva orda mer om. Utredaren anser också att den del av lagen som avser prövning för bränsleändamål inte lika lätt kan avskaffas. Utredaren föreslår ett restitutionssystem under fem år och att skivindustrin då kompenseras för stimulanser till biobränslen. En stor majoritet bland remissinstanserna anser att lagen bör upphävas och att detta bör ske utan att någon särskild åtgärd vidtas för träskiveindustrin. Domänverket uttalar att det ''kan förstå att problem med betalningsförmågan kan uppstå för skivindustrin om bränslesektorn får en betydligt högre betalningsförmåga. Verket anser dock att detta får ske genom en normal fri konkurrens och att skivindustrin får anpassa sig till den prisutveckling för råvaran som marknaden skapar. Verket anser att träfiberlagen skall tas bort i sin helhet och att något alternativt system inte skall införas.'' Näringsfrihetsombudsmannen har samma uppfattning och säger att ''ett restitutionssystem bör inte införas utan skivindustrin får söka anpassa sig till den nya prisutvecklingen för spån som successivt växer fram''. ''Skogsråvaran skall användas inom de sektorer där betalningsförmåga föreligger och inte styras genom administrativa medel till sektorer som saknar sådan.'' LRF/Skogsägarna säger: ''Träskiveindustrin torde vara betjänt av att omgående anpassa sig till en öppnare konkurrens om råvaran.'' Herr talman! Regeringen anser att det finns en risk att restitution vid en granskning i EG kommissionen skulle kunna komma att klassificeras som ett driftsstöd, vilket är oacceptabelt från konkurrensneutralitetssynpunkt. Regeringen menar därför att förslaget om restitution inte bör genomföras. Som framgick av vad Leif Marklund sade i en replik, resonerade den socialdemokratiska regeringen på samma sätt. Vi som företräder regeringspartierna anser att träfiberlagen skall avskaffas. Det finns anledning att noga följa utvecklingen inom skivindustrin. Det är ofrånkomligt att en hårdnande konkurrens om råvaran uppstår, och därför ger vi industrin en övergångstid till den 1 juli 1993 för att en anpassning skall hinna göras. Träfiberlagen är ytterligare ett exempel på en reglering som inte har varit till nytta men som genom sin existens hunnit snedvrida marknaden. Politiska styrinstrument som stör marknadsekonomin är olyckliga genom att förutsättningarna plötsligt ändras när styrinstrumenten avskaffas. Och plötsliga förändringar stjälper ekonomiska kalkyler. Det är bättre att vara så återhållsam som möjligt med styrningar som sätter det marknadsekonomiska systemet ur funktion. När avregleringar skall göras krävs därför tid till anpassning för industrin. Med anledning därav föreslår vi en lång övergångstid innan lagen träder i kraft. I mitten på 1993 är de fyra friheterna i EG genomförda och likaså Sveriges EES-avtal med EG. Prognoserna tyder på att lågkonjunkturen då har nått sin kulmen, planat ut och möjligen börjat vända uppåt.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
Herr talman! Restitution är visserligen ett riktat stöd, men jag tror att det enligt samlade uppfattningar är det stöd som gör minst skada, som minst snedvrider marknaden. Det är också ett sätt att lösa problem som många branschorganisationer förordar, som skogsägarna entydigt förordar. Socialdemokraternas förslag -- och i mindre utsträckning majoritetsförslaget -- får också konsekvenser. Vi deltar alla i den här debatten därför att vi värnar om sysselsättningen inom skivindustrin och i glesbygden. Men att hålla priserna på spån nere är inte utan konsekvenser för sysselsättningen. Det är något som minskar lönsamheten för skogsägare. Det kanske inte minskar lönsamheten när det gäller biobränslen och energiindustrin, men effekterna måste balanseras. Det är inte bara jobb inom träskiveindustrin som man måste slå vakt om, utan man måste se till samtliga berörda sektorer. En satsning på energisektorn ger arbetstillfällen direkt i energiverken, och den ger i ökad utsträckning arbetstillfällen inom skogsindustrin, genom att priserna på skogsråvaran blir bättre. Om det här går jämnt ut eller ej vet vi inte. Slutsatsen är: Ta en fight om det behövs med EG kommissionen om ett tidsbegränsat restitutionssystem. Gå inte in på generella åtgärder som håller priset nere och snedvrider konkurrensen i hela denna sektor -- det går ut över skogsägarnas möjligheter att få bra priser på sin råvara.
Herr talman! Vi skall naturligtvis inte införa ett system som innebär att vi får en påbackning från EG på en gång. Det finns ingen anledning att ta en fight med EG, som Rolf L Nilson sade. Vi har nämligen samma uppfattning som EG när det gäller konkurrensfrågorna, dvs. att det är det marknadsekonomiska systemet och den fria konkurrensen som skall gälla. Vi skall inte reglera mera, utan vi skall avreglera. Vi skall inte ersätta avregleringen med andra subventionssystem, utan vi skall försöka att så fort som möjligt komma bort från subventionerad industri i Sverige. Genom att vi ger industrin en i sådana här sammanhang ovanligt lång övergångsperiod ger vi den också en rimlig möjlighet att anpassa sig.
Herr talman! Jag är enig med Gudrun Norberg om den sista delen av hennes replik, men regeringen och socialdemokraterna föreslår ett större ingrepp i marknaden än vad nöden kräver. Jag tycker att Sverige måste göra som alla EG-länder gör. De tar en fight med kommissionen och står för det som de tror är bra. De står verkligen inte med mössan i handen och inrättar sig efter och tillämpar direktiv som de tycker är dumma utan att protestera. Det här är en möjlighet att avveckla alla typer av stöd innan Sverige är med i EG. Varför då inte välja en metod som förordas av utredare och av dem som är inblandade i branschen? Det är det enda logiska. Man skall göra så litet ingrepp i marknaden som möjligt. Samstämmiga utredare och inblandade parter visar att det är skadligt, att det inte gör någon nytta.
Herr talman! Som framgår av Gudrun Norbergs inlägg råder det inga stora missförstånd, och det finns inga skilda synsätt på avregleringen som sådan. Men när det gäller eldningsanläggningarna måste den göras på sunda villkor för industrin, och de villkoren föreligger inte i dag. Den borgerliga majoriteten i utskottet skriver att en EG anpassning och en inre anpassning torde vara klara i mitten av 1993, men vi tror inte på det årtalet. Vi tror att det kan ta längre tid, och av den anledningen vill vi ha en skrivning med ''tills vidare''. Vi har inga cementskrivningar, utan vi är beredda att avskaffa lagen då sunda konkurrensvillkor föreligger internationellt sett.
Herr talman! Jag tror inte heller att vi har så olika uppfattningar i den här frågan. Jag upplever att socialdemokraterna har närmat sig vår ståndpunkt betydligt under det senaste året. Jag märkte det kanske allra mest under utskottsbehandlingen, när de ville införa orden ''tills vidare'' och nu också betonar dem så mycket. Det innebär alltså att socialdemokraterna också är villiga att avskaffa lagen men inte att bestämma tidpunkten. Jag tror mig veta, att de värsta betingelser som företagare kan arbeta under är när framtiden är osäker och osäkerhet råder om vilka riktlinjer och lagar som kommer att gälla. Därför är det betydligt mera renhårigt mot skivindustrin att bestämma en tidpunkt och att lägga den tillräckligt långt fram i tiden. Det är en klar signal till skivindustrin om vilka regler som kommer att gälla. Socialdemokraternas tal om ''tills vidare'' innebär en mycket osäkrare framtid för skivindustrin, som då inte vet när beslutet kommer. När det väl kommer kan det vara mycket kort tid före ikraftträdandet. Därför är vårt förslag mera renhårigt.
Herr talman! Eftersom det här är ett tillfälle när man markerar enighet, skulle jag också vilja att Leif Marklund och Gudrun Norberg markerade en annan enighet.

Vi bör lägga ansvaret där det skall ligga, då huvuddelen av problemen är självförvållade. Man har inte förmått möta en ökad konkurrens under den senaste 10--15-årsperioden. Den svenska energipolitiken, med sin inriktning, med förnyelsebara biobränslen som huvudsaklig beståndsdel, markerad i den energipolitiska uppgörelsen, är i grunden sund och har framtiden för sig.
Herr talman! Här kommer Gudrun Norberg in på en kärnfråga: en osäker framtid. Det är precis vad skivindustrin i dag upplever. Gudrun Norberg vänder på kuttingen när det gäller industrins synsätt och hennes politiska syn på frågan. Den samlade skivindustrin har uttryckt det så här: Vi känner en stark osäkerhet inför investeringar i framtiden. Vi vet inte vad biobränslekommittén kommer fram till våren 1992. Vi vet inte vad som händer 1993, om vi inte har fått en harmonisering med EG som kanske neutraliserar skatten på energi och som gör att vi får sunda konkurrensvillkor för träfiber. Vår avsikt är just att industrin inte skall känna en osäker framtid, så att de undanhåller investeringar i Sverige.
Herr talman! Det måste vara en mer klar signal till industrin att säga den 1 juli 1993 än att säga tills vidare. Lagar som gäller tills vidare och som ingen vet när de kommer att avskaffas innebär betydligt större osäkerhet för företagarna. Dessutom vill jag hänvisa till remissinstanserna. Ett mycket stort antal remissinstanser, både branschorganisationer och konkurrensorganisationer, tillstyrker att lagen skall avskaffas utan att något annat införs i stället.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 8 avstyrker utskottet vår motion med hänvisning till att riksdagen senast våren 1990 avvisade en liknande motion, där man föreslog avgifter för den del av detaljhandeln som genom sitt läge ökade samhällets kostnader. Därutöver hänvisar utskottet till att den nytillträdande regeringen i proposion För oss motionärer är detta inte något tillfredsställande svar, eftersom regeringens förslag innebär att de problem som vi påtalar i motionen ytterligare kommer att öka. I vår motion påtalar vi den förändring som har skett inom detaljhandeln, från 1960-talet och framåt, vilken har inneburit att handeln mer och mer förflyttar sig till billig mark, på en åker utanför staden eller i ett industriområde, dit det är mycket svårt att ta sig till fots, med cykel eller kollektivtrafik. I motionen har vi understrukit att de juridiska styrmedlen redan finns hos kommunerna -- det kommunala planmonopolet såsom det är reglerat i plan och bygglagen -- men den senaste tiden har utvecklingen trots detta gått i fel riktning. Debatten i massmedia de senaste åren om lågprisbutiker, dyra livsmedel etc. har påverkat kommunala ställningstaganden, inte minst när massmedia med Bert Karlsson i spetsen drev en klappjakt på all samhällelig planering, vilket gjorde att vissa politiker hukade av rädsla för att bli beskyllda för konkurrensbegränsning och andra otrevliga saker. Det kommunala planmonopolet innebär att det inte är den som betalar bäst för en markbit som får bestämma vad den skall användas till, utan att man genom en kommunal planprocess diskuterar sig fram till var det är lämpligt att placera bostäder, industrier, affärer, daghem, osv. När marken väl är planlagd för t.ex. handel har kommunen däremot ingen makt att utföra ''etableringskontroll'' och bestämma vem som får bedriva handel där, vilket är en i massmedia ofta upprepad missuppfattning. Problemet är att många affärsidkare gärna vill flytta sina butiker till industriområden. Här är marken billig och det är lätt att ta sig hit för den stora gruppen bilister. Att de som saknar bil därmed blir utan service, att kommunens kostnader för hemtjänsten ökar och att biltrafiken och dess miljöstörningar blir än värre, är ju inget som de bryr sig om. Herr talman! Det regeringsförslag som utskottet hänvisar till kommer att innebära att mer och mer av den handel som vi har i och i närheten av våra bostadsområden kommer att flytta ut till områden som gör det mycket svårt för de konsumenter som inte har tillgång till bil, men till detta får jag återkomma när propositionen ''om en ny småföretagspolitik'' behandlas.
Herr talman! Förslaget i Sonia Karlssons motion till näringsutskottet om etablering av detaljhandel går i rakt motsatt riktning mot utvecklingen och mot utskottets strävanden. Vi tycker att vi skall ha mindre av politisk styrning. Vi skall i Sverige inte ha etableringskontroll, utan vi skall ha etableringsfrihet. Vi skall inte med politiska styrinstrument bestämma var handeln får etablera sig och vilken handel som får etablera sig. Låt kunderna bestämma, låt marknaden bestämma hur efterfrågan ser ut! Kunderna kommer till den affär som är etablerad där de vill ha den. Det finns många problem att lösa för att man skall få en blomstrande cityhandel. Vi har ett ganska ensidigt tänkande när det gäller trafiken. Det är klart att de flesta varor ''bärs hem'' via bilen. Det är därför viktigt att man kan ha bilen i närheten av butikerna där man handlar. Jag tror att många kommuner får ompröva sådana saker om de skall kunna behålla en blomstrande och livskraftig cityhandel. Men inga politiska styrinstrument för att bestämma var handeln skall finnas! Det måste vi låta marknaden sköta själv.
Herr talman! Gudrun Norberg uttalade en önskan om en blomstrande cityhandel. Den handeln kommer helt att försvinna om regeringens förslag om ny företagspolitik genomförs. Rättvisa och fri konkurrens behöver självfallet inte innebära att samhället avstår från alla krav. Man kan lika gärna uppnå det genom att man ställer exakt samma krav på social och miljömässigt lämplig lokalisering. Det skall alltså gälla alla handelsintressenter. Om förhoppningen att kunderna hittar affären vill jag säga att det är klart att de starka kunderna gör. Men det var inte dem jag talade om.
Herr talman! Det finns skrämmande exempel från kommuner där politikerna har styrt och ställt och bestämt exakt var handeln skulle få etablera sig och vilken handelskedja som skulle få etablera sig, Sonia Karlsson. När kommunalpolitiker vill bestämma exakt vilken handel man skall ha på vilken plats har det gått för långt. Resultatet blir att vi får höga priser, därför att man inte har en sund och fri konkurrens.
Herr talman! Regeringens förslag i den proposition som kommer är att vi skall förändra plan och bygglagen. Det är faktiskt inte den som är problemet. Med stöd av plan och bygglagen kan kommuner bestämma var det är lämpligt att bedriva olika slag av verksamheter, men det kommunala planmonopolet ger inte kommunerna rätt att bestämma vem som kan bedriva verksamheten. I de fall då kommunen äger marken har kommunen däremot -- det kan jag hålla med om -- rätt att sälja den till den som kommunen vill. Sedan kan den personen i sin tur sälja vidare. Jag menar att man i stället för att ändra i PBL borde införa ordningen att kommunalpolitikerna uttalar var det är lämpligt att ha handel och sedan tillämpar ett sådant anbudsförfarande att alla som är intresserade har möjlighet att lämna in anbud för detta.
Herr talman! Det är visst PBL som är problemet -- den lagen ger kommunalpolitikerna möjligheten att styra och reglera i många kommuner, främst då med socialdemokratisk ledning. Jag har egna erfarenheter från min hemkommun, där den socialdemokratiska ledningen på ett mycket starkt sätt styrde och bestämde på vilka platser handeln fick etablera sig och vilken form av handel som fick etablera sig. PBL kommer att ändras genom den småföretagsproposition som kommer, och det hälsar jag med glädje. Det innebär att kommunalpolitikerna inte längre kan stå för en sådan styrning. Det kan möjligen så småningom också resultera i att vi får lägre priser därför att vi får en sundare konkurrens.
Herr talman! Det är ledsamt att Gudrun Norberg har den uppfattningen att kommunalpolitikers styrning bara är av ondo, medan riksdagspolitikers styrning tydligen är en annan sak. Jag vidhåller att det inte är plan och bygglagen som är problemet. Vi har faktiskt varit överens om att man skall ha en planläggning, efter det att man har sett efter vad marken är bäst lämpad för, var det passar att ha bostäder, affärer, industrier och liknande. Jag håller med om att viss handel passar industriområden, exempelvis handel med byggvaror, möbler, kylskåp och liknande skrymmande varor, som man ändå inte kan ta hem på bussen eller på cykeln. Där behöver man bilen. Det finns alltså möjlighet att ha sådan handel i industriområden. Men regeringens förslag innebär för det första att man utarmar cityhandeln, vilket Gudrun Norberg inte ville, och för det andra att man kommer att göra det mycket svårt för de konsumenter som inte har bil -- pensionärer, äldre, ungdomar som inte har tillgång till bil. Till slut kommer det inte att finnas några närbutiker kvar.

Herr talman! Jag tycker att det kan vara på sin plats att också en man ställer upp i en debatt av det här slaget -- det är ju annars mest kvinnor som brukar debattera de här frågorna. Som Berith Eriksson här påpekade kanske vi som debatterar de här frågorna egentligen vet litet för litet i ämnet. Det är faktiskt många år sedan jag bläddrade i någon pornografisk tidning, men jag vet i alla fall av andras vittnesbörd och annan information att det oftast rör sig om kvalificerat, förnedrande dravel, ofta med sadistiska inslag. Därför anser jag att det är mycket viktigt att så många som möjligt -- också män -- står upp och skarpt tar avstånd från pornografiska tidningar och videofilmer. Jag delar Berith Erikssons uppfattning att det med all sannolikhet finns en koppling mellan våldtäkter, kvinnomisshandel och pornografi. Att pornografiska alster av olika slag dessutom hos en del sexfixerade män skapar en bild av kvinnan som enbart ett sexobjekt för fritt utnyttjande är ställt utom allt tvivel. Själv har jag inte sett någon pornografisk videofilm mer än ett groteskt våldspornografiskt inslag som i upplysningssyfte visades i TV för några år sedan, och det räckte för mig. Jag mådde faktiskt så illa av det att jag inte kunde se det till slut. Herr talman! Det är bedrövligt att hänsynslösa människor, gripna av Mammon, skall kunna profitera på denna typ av verksamhet. För min del kan jag inte förstå att det finns människor som kan få ut något positivt av våldspornografi. De måste helt enkelt vara sjuka, och då ligger naturligtvis kopplingen till våldtäkt och kvinnomisshandel mycket nära. Jag stöder helt tanken på att med alla tillgängliga medel sanera i pornografiträsket. Dess syn på kvinnan och den vulgära framställning, som ju pornografiska alster innebär, av något av det finaste vi har, nämligen kärleken mellan man och kvinna, måste resolut avvisas och bekämpas. Jag minns från min tidiga ungdom att någon skolkamrat visade någon pornografisk tidning som han köpt i smyg -- på den tiden smögs det med den här typen av tidningar, helt enkelt därför att det ansågs omoraliskt att läsa sådana. Nu kan man konstatera att de bilder som då visades, åtminstone i de alster som min skolkamrat hade inhandlat, var rena barnleken i jämförelse med vad som nu finns att tillgå i vulgaritet och råhet. Man kan då fråga sig varför utvecklingen fortsatt att gå i negativ riktning, det vill säga mer pornografiska alster, och grövre, råare och vulgärare framställning, samtidigt som man talar alltmer om och strävar mot större jämställdhet mellan könen. Personligen tror jag att det etiska vakuum som blivit mer och mer markerat allteftersom det etiska fundament som bygger på de kristna grundvärderingarna under främst 1960 och 1970 talen tonats ned som normgivande för barn och ungdomar har haft mycket negativ betydelse i det här sammanhanget. Det s.k. fria sexuella umgänget, som sedan 1960-talet förordats som normalt, har säkert också påverkat mängden av pornografisk produktion och inte minst det våldsvulgära framställandet, detta för att alstren i ett sexuellt frisläppt samhälle skall vara tillräckligt spektakulära för att attrahera sexualfixerade människor. Mot den beskrivna bakgrunden borde vi litet till mans och som politiska beslutsfattare fundera över hur vi på nytt skall få tillbaka en etisk grund som ger oss ett mer balanserat synsätt beträffande den sexuella utlevelsen. Man må ha vilken åsikt som helst om gammaldags samlevnadsmoral, men allt som var förr var inte fel. Herr talman! Det är min förhoppning att den nya regeringen tar itu med det pornografiska dravel som nu flödar i Sverige och som från många synpunkter, och då också jämställdhetssynpunkt, är förnedrande och fullständigt oacceptabelt.